Herr talman! När det gäller det särskilda yttrande som har fogats till detta betänkande vill jag säga att vi står fast vid den ståndpunkt som vi har hävdat alltifrån det att centermotionen lades fram vid 1978/79 års riksmöte, och då bifölls av riksdagen, nämligen att frågan om avdragsrätt för reparationer av småhus skulle utredas. Om man kombinerar detta med det beslut som togs förra året och det förslag som nu är uppe till debatt på nytt skulle avdragsrätten direkt ge den enskilde intresse och motiv att lämna en uppgift. Den direkta fördel det gäller skulle göra det lättare att få allmänheten att acceptera lagen. På den punkten har vi inte ändrat ståndpunkt. Jag vill också betona att oberoende av om uppgifter lämnas eller ej har den enskilde intresse av att samla uppgifter om vilka kostnader han lagt ner på byggnaden. Om man, den gång fastigheten säljs, vill utnyttja den avdragsrätt som reavinstbeskattningen ger — den kan ge ett ganska stort värde — är man skyldig att lämna uppgifter om vilka reparationer eller förändringar som har skett med bostaden. Det är felaktigt att inbilla allmänheten och villaägarna att de inte alls skulle behöva samla några uppgifter om sina kostnader för sin bostad. Där finns ett direkt eget intresse. När det gäller Björzéns inlägg måste jag först och främst rätta till det litet grand. Björzén sade att moderata samlingspartiet hade varit motståndare till förslaget och att man var det redan förra gången det debatterades. Jag läser i reservationen till skatteutskottets betänkande 1982/83:5 i andra stycket: ”Till dess att ett system med avdragsrätt för reparationer på småhus har införts är vi beredda att acceptera en uppgiftsskyldighet för småhusägaren.” Detta är principbeslutet, och det var moderata samlingspartiet med på — de har själva skrivit ner det i sin reservation. Jag anser att det bör komma med i protokollet i dag och att det är först efter det att debatten har blossat upp igen i massmedierna som moderaterna har ändrat uppfattning. Jag känner mig litet osäker på vad Björzén egentligen menar med att denna lag inte har stöd i det allmänna rättsmedvetandet. För mig säger rättsmedvetandet på den här punkten att vi skall följa de lagar som har stiftas och där sägs att alla arbetsinkomster skall inkomstbeskattas. Det är det grundläggande, och jag anser att det skulle vara en självklar sak att vi i "riksdagen gemensamt hävdade att de arbetsinkomster vederbörande har skall han också skatta för. Den uppgiftsskyldighet som föreslås är ett led i att få detta att fungera. Här har redan betonats att det inte bara finns grupper som vill höja kritiska röster utan också sådana som hälsar förslaget med tillfredsställelse, nämligen alla de som lojalt fullgör sina skyldigheter enligt de lagar riksdagen har fattat beslut om. Vi i riksdagen bör i första hand hävda deras intresse. Talet om angiveri kom egentligen till när man gjorde en total feltolkning av lagen och sade att om man hjälpte sin mor och far skulle det vara risk att man blev beskattad. Det är först när det är pengar med i spelet som det är fråga om att någon kan beröras av dessa bestämmelser. Jag anser för min del att vi är skyldiga att försöka hjälpas åt med att åstadkomma en sådan lagstiftning att alla fullgör sin skyldighet. Jag tror att det är många som när de har fått reda på lagens verkliga innehåll inte är så kritiska. Framför allt är det mycket farligt om vi här börjar tala om att detta skulle vara något som bryter mot det allmänna rättsmedvetandet. I så fall måste vi hjälpa till att öka respekten för lag och ordning, vilka är nödvändiga för att vårt samhälle skall fungera. Detta gäller inte enbart villaägarna. Jordbrukare och företagare har varit skyldiga att lämna sådana här uppgifter ända sedan slutet av 1940-talet. Där går gränsen vid 100 kr. Vi skall inte förstora upp problemen. Uppgiftsskyldigheten är ett krav som nu läggs på ytterligare en grupp i vårt samhälle. Men om vi ser målsättningen sådan den är, att vi alla skall beskattas efter de regler som vi har beslutat om i riksdagen, anser jag att det är fel att så hårt angripa lagens bestämmelser som Björzén gjorde.

Herr talman! Jag hade önskat replik i anslutning till Rune Carlsteins första anförande, men det uppfattades inte. Jag får därför ge den repliken nu, litet i efterhand. Rune Carlstein konstaterade att socialdemokraterna och moderata samlingspartiet har olika uppfattningar på detta område, och jag delar den meningen. Det är bara att konstatera att vi har litet olika synsätt när det gäller avvägningen beträffande samhällets anspråk för styrning av och krav på medborgarna och medborgarnas rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. Men när det gäller den s.k. angiverilagen är vi helt övertygade om att det allmänna rättsmedvetandet står på moderata samlingspartiets sida. Vi anser att den omfattande debatt som har förts i frågan bekräftar att det förhåller sig så. Kjell Johansson lämnade ett besked om varför inte folkpartiet har stött den moderata reservationen. Jag kan då bara konstatera att skillnaden mellan honom och oss i moderata samlingspartiet är att han uppfattar de förslag till ändringar i lagen som nu föreligger till behandling som tillräckliga för att rätta till alla avigsidor med lagen, medan vi har uppfattningen att lagens sakliga innehåll i stort sett kvarstår oförändrat. Vi anser att grunden för den omfattande kritik som har framförts fortfarande finns kvar. Nr 20 Stig Josefson nämnde att vi vid behandlingen av lagförslaget förra hösten SALE 5 N i Onsdagen den inte i princip hade motsatt oss en uppgiftsskyldighet. Det stämmer, men Stig ÖnöveniBer 1983 Josefson läste bara en del av reservationen. För det första var vi det enda parti som hade reservationer till det Begränsning av Stkörtsbeftnkandet. | ; | småhusoch lägen För det andra sade vi att vi kunde vara med om att införa en sådan hetsägarnas upp uppgiftsskyldighet under förutsättning dels att den skulle begränsas i tiden, dels att den inte var förknippad med sådant betalningsansvar som propositionen föreslog och som lagen sedan kom att innehålla. Det är bara att konstatera att vi därmed har utrett de meningsskiljaktigheter som finns. Jag vidhåller yrkandet om bifall till reservationerna.

Herr talman! Jag måste säga till Karl Björzén att jag tycker att vi som är ledamöter i skatteutskottet och verkar där borde kunna vara överens om att nämna lagarna vid deras riktiga namn. Den här lagen heter lagen om avdragsoch uppgiftsskyldighet. Jag tycker att vi skall använda det namnet i fortsättningen — annars talar vi om något helt annat än vad det egentligen gäller. Jag kanske stillsamt får erinra Karl Björzén om att förslaget om den här lagen presenterades av den borgerliga regeringen. Vad vi nu diskuterar är förändringar i lagen för att göra den lättare att tillämpa för de skattskyldiga. Om man går över till ett annat sätt att genomföra villabeskattningen — det förslaget framförs i det särskilda yttrandet från moderaterna, och vi tycker att man skall utreda det — blir inte uppgiftsskyldigheten mindre än enligt den här lagen. Man måste även då kräva av den skattskyldige att han redovisar de kostnader han haft under året. Man får även då ställa anspråk på att han kommer in med de handlingar som taxeringsledamöterna behöver för att kunna åstadkomma en riktig beskattning.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

Jag vill framföra en mycket skarp protest mot Karl Björzén när han talar om angiveri i samband med det förslag som vi i dag debatterar. Det moment som tidigare fanns och som i vissa massmedia, enligt vad jag tycker felaktigt, framställdes som angiveri — med exempel som var tagna t.o.m. från tiden innan lagen hade börjat gälla — är numera borta. Det tycker jag är bra. Därför skall vi, som även Rune Carlstein påpekade, också hålla oss till den beteckning det här lagförslaget har.

Herr talman! Jag har fortfarande reservationen med mig, och där står icke någonting om någon tidsbegränsning. Det är en sak som har kommit till; det ställningstagande som gjordes förra året bygger ju på vad som står i utskottsbetänkandet och framgår av den reservation som då avgavs. Har man sedan ändrat uppfattning kan man inte hävda att det skall in i ett beslut som redan är fattat. Karl Björzén sade på nytt att stadgandena inte överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Då måste jag ställa frågan: Vad är det som man opponerar sig mot? Moderaterna har uttalat: ”Till dess att ett system med avdragsrätt för reparationer på småhus har införts är vi beredda att acceptera en uppgiftsskyldighet för småhusägaren.” Uppgiftsskyldigheten har man alltså accepterat. Det är rätt märkligt om moderaterna i dag kritiserar ett ställningstagande som de slöt upp kring för mindre än ett år sedan. I så fall har de helt ändrat uppfattning och kritiserar nu sitt eget ställningstagande för ett år sedan. Eller är moderaterna kritiska mot att man försöker att rensa upp i den djungel som utan tvivel finns på området och som lagen syftar till att avskaffa? Har de ändrat sig på den punkten också? I förra årets reservation sade de nämligen att de var med på målsättningen att försöka minska omfattningen av svartjobb och användningen av grå arbetskraft. Jag förstår inte riktigt den argumentering som förs. Jag tycker att det är ett mycket svagt argument att här kalla åtgärder som har till uppgift att komma till rätta med problemen på det här området för angiveri, alldeles speciellt som talet om angiveri måste bygga på uppgiftsskyldigheten, och förslaget om den har moderaterna alltså biträtt vid förra riksdagsbeslutet.

Herr talman! När jag använde uttrycket angiverilagen, hänvisade jag till den omfattande och delvis häftiga debatt som följde på fjolårets beslut och anförde att lagen i den debatten kom att i mycket stor utsträckning kallas för angiverilagen. Men jag har givetvis ingenting emot att vi är formella och använder den korrekta beteckningen, när vi diskuterar lagen. När det gäller moderata samlingspartiets ställningstagande i fjol använde jag kanske fel uttryck, när jag talade om en ”tidsbegränsad” lag. I varje fall i vår motion angav vi att det var en tillfällig lösning och att man siktade på en bättre lösning, som de borgerliga var överens om att man skulle söka sig fram till. Det har i debatten sagts saker som tyder på att man tycker att vi moderater inte vill ha följsamhet i fråga om lagar och bestämmelser. Det är inte så det ligger till. Men vill man ha laglydiga medborgare, måste man vara försiktig med att stifta lagar, som går på tvärs mot allmänhetens rättsuppfattning. Vi menar att så har skett i detta fall, och då vore det bättre att avstå från denna lag.
Herr talman! Jag vill helt kort säga att det gläder mig att Karl Björzén nu förklarar att det inte är det förslag som vi i dag diskuterar som han menar med uttrycket angiverilagen. Därmed torde han också begripa varför vi i folkpartiet i dag stöder detta förslag.

Herr talman! Den vpk-motion som behandlas i det här utskottsbetänkandet var uppe till behandling också förra året, och utskottet hänvisar i år till vad som då sades. Enligt vår mening finns det fortfarande skäl för att yrka på den förändring i vapenlagen som föreslogs i den föregående motionen, och förslaget upprepas alltså i motionsyrkandet här i dag. Detta gäller alltså tillstånd att inneha vapen. Detta binds ihop med krav på att dessa vapen skall göras varaktigt obrukbara; för att vederbörande skall få licens och ha detta vapen krävs att man svetsar igen eller förstör delar av vapnet så att det inte går att använda. Det skall över huvud taget inte kunna gå att avlossa några skott med vapnet. I vissa fall kan det naturligtvis vara riktigt att införa sådana bestämmelser. Men det har, som påpekats i vpk-motionen 1981/82:714 av John Andersson, visat sig att man av olika skäl inte får ett så bra resultat. Man kan tycka vad man vill om att folk vill ha vapen, även om de inte vill använda dem för jakt. Det kan vara fråga om ett vapen som har ett personligt värde. Man kan ha fått vapnet genom arv eller på annat sätt. Vapnet kan vara ett samlarobjekt. Man kan tycka vad man vill om folk som samlar vapen, men detta är ett legitimt intresse. I många fall blir ett vapen som man förstör på detta sätt inte samma objekt som det var från början. Det som särskilt påpekas i John Anderssons motion är att det har förekommit så många olika tillämpningar inom olika polisdistrikt i detta avseende. I fråga om detta har det blivit en förbättring, vilket framhålls i utskottsbetänkandet. Rikspolisstyrelsen har gett ut bättre tillämpningsföreskrifter för att man skall kunna åstadkomma en mer enhetlig bedömning över hela landet — så långt är det bra. Detta innebär ett framsteg för de yrkanden som har framförts.

Det finns numera mycket stränga bestämmelser i vapenlagen om hur vapen skall förvaras. Vad man framför allt trycker på i motion 1981/82:714 är att om man redan har vapen och uppfyller lagens krav beträffande förvaring, inlåsning, säkerhet m.m., då skall man också få ha ett vapen av detta slag utan att det skall skäras sönder. Detta är ett legitimt krav som borde kunna tillgodoses genom det förslag till ny lagtext som har föreslagits i denna motion. Herr talman!

Herr talman! Utskottets betänkande präglas nu, liksom när vi för inte så länge sedan diskuterade vapenfrågorna, av en kompakt oförståelse för vad ett vapen egentligen är för något. Att kräva att ett vapen görs obrukbart för den som begär tillstånd att inneha det innebär att det inte längre är något vapen, det är en järnklump som liknar ett vapen. För den saken behövs, såvitt jag kan förstå, inget som helst tillstånd. Då kan vi lika gärna kräva vapenlicens för skrotkonst. Att göra ett vapen varaktigt obrukbart är med andra ord att totalförstöra det. Det innebär samtidigt en värdeförstöring av precis samma slag som om man klipper bort tänderna i kanten på ett frimärke. Rikspolisstyrelsen har något slags panisk skräck för vapen. För egen del har jag, trots förfrågningar, inte lyckats få fram någon statistik över i hur många fall av grovt brott vapen använts — vapen som varit licensbelagda eller inte. Men jag har på känn att den statistiken, om den skulle komma fram, inte skulle motivera de orgier av byråkrati som blommar kring vapenförvärven just nu. Jag skall här bara säga några ord om stämpelavgiften. Den avgiften är för vapen 290 kr., för AB-körkort för bil 150 kr. och för ett pass 130 kr. Det bör väl vara någon rimlig proportion mellan expeditionsavgifterna och vad det är fråga om. Ett nytt gevär för bruk inom den frivilliga skytterörelsen, dvs. i försvarets tjänst, kostar i dag ungefär 4 800 kr.Det är inte ovanligt att en skytt vill ha fler än ett vapen. Han vill ha ett för banskytte och ett för fältskjutning. Då får han alltså till de dryga kostnaderna för vapnen betala ytterligare 580 kr. eller 290 kr. per styck. Det är en avgift som man försöker motivera med polisens arbete för ärendenas beredning. Jag är fullt med på en grundlig utredning för det första vapnet, men naturligtvis även då med en stämpelavgift som står i relation till de verkliga kostnaderna och i förekommande fall även i relation till ändamålet. Men vad kan polisen ha för extra arbete för ny beredning, om man redan funnit sökanden så pass vederhäftig att han kan betros med att ha ett eget vapen? Inom parentes sagt är detta något som förbrytare ordnar utan polisens inblandning och utan expeditionsavgifter. Och om en skytt behöver nytt vapen, inom eller utom den s.k. vapengarderobens ram, kanske bara någon månad efteråt, skall utredningen alltså göras om och återigen belasta kostnaderna med 290 kr. Nog tar man sig för pannan när, som faktiskt skett, en felaktig vapenleverans belades med 290 kr. i avgift och därefter det rätta vapnet när det äntligen kom också belades med 290 kr. i avgift — utan restitution av den först erlagda avgiften. Det finns knappast någon idrott som för sina utövare är så dyr som skyttet. Varför då ytterligare fördyra den? Arne Andersson i Ljung och jag har i en motion begärt att expeditionsavgiften i vapenärenden skall utgå efter en ”rensad” självkostnadsprincip, där rutiner som inte direkt har med den personliga prövningen av sökanden att göra inte skall belasta expeditionsavgiften utan får gå på andra huvudtitlar. Och än en gång: Den som en gång befunnits värdig att inneha ett vapen skall inte behöva prövas en gång till, annat än möjligen genom en mycket summarisk kontroll, en kontroll som i konsekvens därmed blir så mycket billigare. Vad behovet av vapen beträffar är väl detta en sak som bara den sökande själv kan avgöra och knappast en tjänsteman på polisstationen; hur duktig han än må vara kan han ju inte allt. Skall vi minska polisens bekymmer med vapen finns det ett sätt som väl kan göra viss verkan: sekretessbelägg vapenregistret. Som det nu är kan vem som helst gå in och titta i vapenregistret och ta reda på hur vapnen fördelar sig och se var det kan löna sig att göra en stöt. En kunnig vapenhandläggare bereder gott och väl två ärenden i timmen. Mot den bakgrunden menar vi motionärer att expeditionsavgiften inte står i någon rimlig proportion till arbetsinsatsen. Jag skall mot ett enigt utskott inte framställa något yrkande. Men jag har med dessa ord bara velat göra klart för kammaren att än så länge är skyttarnas krut inte bortskjutet.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med den av Oswald Söderqvist anhängiggjorda delen av utskottets betänkande, nämligen frågan om, låt mig kalla det så, förstörande av vapen för samlarändamål. Det är en skillnad mellan dagens situation och den för ett år sedan, när vi behandlade denna fråga. Nu har det kommit anvisningar från rikspolisstyrelsen, och när vi i utskottet har tagit del av dem har vi uppfattat dem som klart liberala i förhållande till vad som gällde tidigare. Vi säger nu i utskottsbetänkandet att vi vill avvakta och se hur dessa bestämmelser fungerar. Om de inte skulle fungera på det sätt som utskottet har tänkt sig — jag vill säga att utskottets uppfattning i detta hänseende ligger mycket nära den ståndpunkt som Oswald Söderqvist har gett uttryck åt — är vi beredda att på nytt ta upp och diskutera denna fråga. Men nu tycker vi att man rimligtvis bör få litet erfarenhet, i det rättsläge som har uppkommit genom rikspolisstyrelsens anvisningar. När det gäller den av Hans Wachtmeister aktualiserade frågan om avgifter hörde jag kanske fel, men jag fick uppfattningen att han menade att om det i ett och samma ärende var fråga om flera vapen räknades avgiften ut med hänsyn till antalet vapen. Det är inte riktigt. Varje ärende för sig, med 10 eller 100 vapen, kostar 290 kr. Det är riktigt, som Hans Wachtmeister säger, att om det kommer flera ansökningar efter varandra för ett vapen varje gång, blir avgiften 290 kr. för ett vapen. Det kan ju synas litet egendomligt, om man kommer med ett nytt vapen efter en månad och begär en licens för det, att man skall betala ytterligare en full avgift. Men kan någon sätta en rimlig tidsgräns för var polisens kontroll skall börja eller vad man kan avstå från? Det är ungefär 1 96 av poliskåren som är sysselsatt med arbete med dessa vapenlicenser. Ungefär 170 årsarbetskrafter går åt för detta ändamål och drar en kostnad på ca 30 milj.kr. så det är inga små kostnader för samhället. Mig förefaller det rimligt att det är de som begagnar sig av samhällets tjänster i detta sammanhang som också får betala kostnaderna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lidgard hade missuppfattat mig när han trodde att jag sade att avgiften skulle stå i proportion till vapenantalet. Det gör den inte. Vad jag sade var att man vid varje tillfälle måste betala 290 kr. Det förekommer nog ytterst sällan att någon köper 100 gevär på en gång. Men man kan köpa sex eller sju stycken, och redan då blir det ganska smärtsamt om man inte har råd att komma på en enda gång utan drar ut förvärvet över en viss tid.

Herr talman! Nu skall alltså min motion om överförmyndares kompetens samt utbildning för uppdraget behandlas i kammaren, liksom också lagutskottets syn på frågan. Låt mig först säga att utskottets ledamöter och kansli har producerat ett allsidigt och gediget betänkande. Riksdagsmannen, proffspolitikern, måste vara nöjd med redovisningen. Men hur är det för de utomstående, de som inte brukar läsa betänkanden? De har kanske litet svårare att förstå betänkandet. Det står exempelvis ingenting om vilka konkreta arbetsuppgifter en överförmyndare har. Tyvärr saknas det upplysning härom även i min motion. Senare har jag blivit litet pinsamt medveten om detta. Ialla de skolor som jag besökte under den sammanträdesfria veckan tyckte man att det var så svårt att begripa sig på politiken, och man sade: ”Tänk om ni politiker kunde prata så att vi vanliga människor begrep vad ni menar!” Vi kan då börja med att ställa frågan: Vad gör egentligen en överförmyndare? Vilka uppgifter har denna person, som är vald och utsedd av kommunens fullmäktige? Jag skall försöka förklara det mycket kort, eftersom det som sagt inte står i handlingarna. Varje minderårig har förmyndare. Det är de båda föräldrarna — eller i förekommande fall en förälder. Om den minderårige får en tillgång, exempelvis genom arv, så skall detta bli ett tillsynsärende för överförmyndaren i kommunen. Då kan man fråga sig: Hur många är dessa ärenden? Det är många, många fler än vad vi tror. I en kommun här i närheten av Stockholm med 60 000 invånare kan det vara fråga om 7 000 ärenden under ett år. Överförmyndarens uppgift är mycket väsentlig och betydelsefull. För att hon eller han skall kunna klara denna uppgift bra krävs goda personliga egenskaper. Det skall vara en allmänt klok, balanserad och omdömesgill människa. Det skall också vara en hjälpsam och varm människa som man gärna tar kontakt med och som man kan anförtro sig åt. Men samtidigt måste det ställas stora krav på färdigheter och kunskaper. Jag väckte min motion därför att det förekommer stora och — som jag ser det — allvarliga brister i överförmyndarverksamheten. Det saknas exempelvis på många håll juridisk skolning. Vidare har tingsrätternas tillsyn över verksamheten varit synnerligen bristfällig. Jag är medveten om att det är ett starkt uttryck, men jag står för det. Utbildningen och fortbildningen av överförmyndarna har varit i det närmaste obefintlig. Det är också en hård kritik men, som sagt, jag står för den. Jag har då föreslagit att dessa frågor skall utredas. Vad säger utskottet om detta? Först vill jag återigen säga att utskottet har behandlat motionen på ett seriöst och omsorgsfullt sätt, som det anstår ett utskott i Sveriges riksdag. Utskottet har alltså begärt remissyttranden över motionen. Kommunförbundet inleder sitt yttrande med att säga att man alltid brukar informera kommunerna om vad det innebär att vara överförmyndare — och en hel del annat. Det tycker jag är utmärkt. Det trista är bara att det verkar, när vi ser på hur överförmyndare väljs, som om man inte har läst denna information. Det tas inte särskilt stor hänsyn till den. När det gäller kansliresurserna anförs att dessa resurser finns. På en del håll finns de, men på andra håll finns de inte. Det tycker jag är en kritik som måste riktas gentemot denna verksamhet. Dessutom medger Kommunförbundet detta i sitt yttrande. Sedan gör man en jämförelse med kommunens revisorer. Det är klart att man kan göra det. Jag tycker bara att den inte är riktigt relevant. — Nu använde jag ett främmande ord, men det gör vi ju gärna från den här talarstolen. Det är t.o.m. någon här i kammaren som har sagt att man inte skall använda främmande ord när det finns en inhemsk relevant vokabulär. Jag skall då försöka säga det här på ett annat sätt. — Jag tycker att jämförelsen med revisorerna, herr talman, inte är riktigt bra. Revisorerna har dels uppgiften att siffergranska och dels uppgiften att sakgranska, dvs. se efter hur besluten verkställs. Det kan man inte jämföra, tycker jag, med den verksamhet det här gäller. Vidare finns det en reservation till Kommunförbundets yttrande; det är ledamöterna från moderata samlingspartiet och folkpartiet som instämmer i motionen. De tycker att jag har helt rätt, och de tycker att denna fråga borde bli föremål för översyn. De instämmer i att bristerna är stora. Jag är förvånad över att inte moderaterna i utskottet har följt mig. Överförmyndarföreningen har naturligtvis tagit sitt revir i försvar. Det får man ha förståelse för. Man säger bl.a. att motionärernas kritik beträffande tingsrätternas tillsyn är missvisande. Det är rätt märkligt. Dessutom har Domareförbundet, som också kommit med ett remissyttrande, en annan uppfattning. Domareförbundet säger nämligen att tingsrätternas tillsynsverksamhet är dålig. Förbundet ger mig rätt på flera andra punkter också. Vad säger slutligen utskottet om allt detta? Jo, utskottet säger ungefär detsamma som man sade 1974 då det också resonerades om bristerna, som man trodde skulle rätta till sig av sig själv. Men det har de inte gjort, och det är därför som jag är så förvånad när jag ser på det slutliga ställningstagandet från utskottet. Mitt förslag syftar till att göra det hela enklare för de förtroendevalda eller tjänstemän som eventuellt blir överförmyndare. Förslaget innebär att de skall få ökad kompetens för sitt uppdrag. Det innebär en kvalitetsförbättring, vilket är viktigt för mig som moderat. Det finns kommuner som har lagt ut det här uppdraget på en advokat utanför kommunkansliet eller på stadsjuristen. Dessa har alltså fått förtroendet enbart beroende på sin kompetens på området. Det är inte kompetensen på andra områden det gäller. En aldrig så skicklig journalist måste inte med nödvändighet vara en duktig bagare. En aldrig så skicklig politiker måste väl inte med nödvändighet vara en skicklig överförmyndare. Slutligen finns det ett särskilt yttrande av moderaterna i utskottet. Jag är bara ledsen över att detta särskilda yttrande är väldigt halvhjärtat. Alla kan bli bättre men för det krävs utbildning. Det här är, kammarledamöter, en rättssäkerhetsfråga. Diskussionen får inte präglas av prestigetänkande. Vi politiker måste inse vår begränsning, även om det faktiskt finns politiker som också kan vara kompetenta överförmyndare. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till min motion. Jag kommer inte att begära votering.

Herr talman! När jag lyssnar till Alf Wennerfors anförande blir jag mycket osäker på vad han egentligen syftar till. Vill Alf Wennerfors att överförmyndarskapet skall vara ett kommunalt förtroendeuppdrag, att det skall vara kommunernas uppgift att sköta de här angelägenheterna, eller vill Alf Wennerfors gå så långt att han vill ta bort de här uppgifterna helt och hållet från kommunerna och göra dem till en statlig angelägenhet? När jag tidigare haft tillfälle att läsa motionen och nu att lyssna till Alf Wennerfors anförande, kan jag inte låta bli att säga att det är en rätt allmän kritik mot överförmyndarna som Alf Wennerfors framför. Både motionen och innehållet i Alf Wennerfors anförande saknar konkreta exempel där överförmyndarna inte skulle ha fullgjort sin uppgift på ett riktigt sätt. Man har anledning att fråga sig: Vilket stöd har Alf Wennerfors för det han påstår i motionen och framhåller i sitt anförande? Riksdagen beslutade 1974 om de nya reglerna för öveförmyndarverksamhet. Av propositionen framgår mycket klart och tydligt att det här är en kommunal uppgift. Jag vill i likhet med utskottet kraftigt poängtera det stora värde som ligger i att överförmyndarskapet är ett kommunalt förtroendeuppdrag, att de valda politikerna i kommunen genom sin kommunfullmäktige får välja vem eller vilka som skall vara överförmyndare. Den stora personkännedom som finns hos de politiska partier och de ledamöter i kommunfullmäktige som nominerar kandidater till överförmyndare utgör den bästa garantin för att man får lämpliga personer till dessa uppdrag. Det har också framgått av vad utskottet har sagt tidigare och vad det säger nu att överförmyndarna bör få och får såväl juridisk som ekonomisk och administrativ hjälp från kommunernas kanslier. Skulle någon kommun inte ställa dessa kansliresurser till överförmyndarens förfogande, finns det anledning att i kommunfullmäktige exempelvis interpellera ansvariga politiker i frågan. I en stor del av motionen behandlas utbildningen av överförmyndare. Utskottet konstaterar med stor tillfredsställelse att en rad olika kurser har genomförts de senaste åren. Man konstaterar vidare att utbildningsverksam het pågår och att det även i fortsättningen kommer att anordnas utbildnings Nr 20 kurser för överförmyndare. I sin egenskap av motionär kan naturligtvis Alf Wennerfors säga att det här är bra men att utbildningsprogrammet enligt hans mening inte räcker till, utan att större utbildningsinsatser bör göras. Låt så vara, Alf Wennerfors, men då skall inte motionen väckas här i riksdagen. Jag anser i så fall att den hör hemma på Kommunförbundets kongress, eftersom det är så klart utsagt att det här är en kommunal angelägenhet. Det är kommunernas uppgift att planera för och genomföra utbildning samt stå för kostnaderna därför. En mycket central fråga i motionen är att överförmyndarna bör ha formell kompetens. Med krav på formell kompetens får man enligt motionären större garanti för rätta innehavare på dessa poster. Men vid närmare eftertanke upptäcker man hur svårt det är att precisera vilken formell kompetens en överförmyndare skall ha. Skall vi kräva att alla överförmyndare skall ha en jur.kand.-examen eller att de skall ha en ekonomisk examen? Kräver vi det, då ändrar vi också radikalt karaktären på detta uppdrag.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

Herr talman! Jag har faktiskt gett exempel på brister i min egen motion. För mig har det varit viktigt att dels peka på bristerna i överförmyndarorganisationen, dels försöka komma fram till till en lösning som gör att dessa brister undanröjs. För den sakens skull, har jag sagt, vore det lämpligt att utreda frågan. Kommunförbundet medger faktiskt att överförmyndarorganisationen har brister, och det gör även Sveriges domareförbund. Jag förstår inte varför inte utskottet tar deras remissyttranden på allvar. Låt mig få säga till utskottets talesman att jag inte har tagit ställning till om överförmyndaren skall vara en tjänsteman eller en förtroendeman. Jag kan hålla med om att politiker, som varit verksamma som sådana i många herrans år, kan vara lämpliga för detta uppdrag. Men vad jag tycker att vi skall kräva är att de har kompetensen och är lämpliga för det. Många är det, men det finns exempel på sådana som inte är det. Och det är små människor, barn och ungdomar, som får sitta emellan. Det är därför jag menar att det är en rättssäkerhetsfråga. Är det en kommunal angelägenhet? Javisst är det det. Det håller jag med om. Men skall vi bara låta detta gå och inte göra något åt det när det verkligen finns brister? Det är det som jag har velat peka på. När det sedan gäller utbildningen försöker man beskriva den som om den skulle vara omfattande. Det är den inte alls. Möjligen har den börjat öka det senaste året av någon anledning, och det är bara glädjande. Men tidigare var den mycket sparsamt förekommande. De promemorior som det talas om att man skickar kommer mycket sällan, och det är oftast bara fråga om rättsfall. Jag tycker verkligen att det hade varit på sin plats att lagutskottet hade uttalat 65 sig ofantligt mycket mer positivt i den här frågan än vad lagutskottet har gjort.

Herr talman! Det blir ett mycket kort anförande, eftersom jag inte har avsett att gå i polemik med Alf Wennerfors. Men jag vill göra några inte oväsentliga kommentarer från oss som står för det särskilda yttrandet. Jag utgår från och förmodar att Alf Wennerfors och vi som har skrivit under det särskilda yttrandet har litet olika erfarenheter av överförmyndarorganisationen. Det kan annars tänkas att det är en rätt stockholmsk problematik som Alf Wennerfors berör och har en dålig erfarenhet av. Han anför också här att det skulle vara en rättssäkerhetsfråga. Det är givet att vi måste vara observanta på den utveckling som finns på det här området. Anledningen till att vi nöjt oss med bara ett särskilt yttrande är att vi inte är övertygade om att det är dags att förvandla den kommunala förtroendemannen till en tjänsteman med stämpeln godkänd. Jag menar att förslaget skulle utgöra ett steg mot en sådan utveckling. Det skulle också innebära ett steg mot att utveckla och utöka den offentliga sektorn, vilket vi inte är övertygade om är till gagn. Dessutom är det onekligen kommunerna som betalar den här institutionen, och det borde vara kommunernas sak att anhängiggöra ett sådant här ärende när de anser att behov föreligger, om det skulle förekomma så pass stora svårigheter och sådana brister som Alf Wennerfors har anfört.

Herr talman! Jag ber att få hänvisa till det jag tidigare har sagt, jag vill inte upprepa det. Jag vill bara återigen påminna om att detta är en kommunal angelägenhet. När vi tidigare diskuterade detta, för ett tiotal år sedan, kom vi fram till att det fanns brister, men vi förutsatte att dessa brister skulle avhjälpas. Alla kommuner borde då ha sett till att detta sköttes på ett helt tillfredsställande sätt. Men när det fortfarande är fråga om stora och allvarliga brister, då menar jag att vi måste reagera. Det är därför jag har väckt den här motionen.

Herr talman! Per Stenmarck och jag har i en motion yrkat att regeringen skulle lägga fram förslag till lösningar på de problem som hittills ofta har uppstått när det gäller tidpunkt för inryckning till den första värnpliktstjänstgöringen. Vi anför i vår motion att det hittills normalt har varit så att inskrivning till värnpliktstjänstgöring skett någon gång under hösten. För dem som studerat på gymnasiet har det skett då de börjat årskurs 3. Sedan har det i allmänhet dröjt tre fyra månader innan de fått veta var de placerats, och i de flesta fall har de då också fått reda på planerad inryckningsperiod. Denna kan dock vara så utsträckt att det kan ta över ett helt år innan besked om exakt tidpunkt kan ges. Det har inte hittills varit möjligt att ge ett bättre besked. Det har varit olyckligt, inte minst därigenom att många ungdomar som studerat endast vetat under vilken tidsperiod — ofta en lång sådan — de skulle komma att rycka in. De har därför haft svårt att söka in till universitetsoch högskoleutbildning. Det har funnits problem också för dem som velat söka arbete, inte minst genom att arbetsgivare som haft alternativ helst har tagit en sökande som vetat vilken tid han framöver kunde vara på sitt jobb. En sådan sökande har haft större chans att få ett arbete än den som stått inför sin värnpliktstjänstgöring. Vi anser att tidpunkten för inryckning skulle kunna preciseras bättre än som nu sker. Vi menar att frågan är oerhört viktig för de ungdomar som berörs. Vi har ansett att främst försvars-, skoloch arbetsmarknadsmyndigheterna måste dra åt samma håll. Därför är det besked som ges i betänkandet — att man nu skall gå in för nyordning — mycket glädjande. Den inskrivne skall redan vid inskrivningen få ett preliminärt skriftligt besked om sin uttagning, om var tjänstgöring skall ske och också uppgift om inryckningstid osv. Det är mycket bra, och det var just vad vi ville åstadkomma med vår motion. Värnpliktsverket går in för den nyordningen från den 1 januari 1984, så vi blir verkligen bönhörda snabbt.

Herr talman! Vii försvarsutskottet har den uppfattningen att det är mycket angeläget att de värnpliktiga i god tid får veta vilket förband de tas ut till och vid vilken tidpunkt de skall rycka in. Vi delar sålunda motionärernas uppfattning i sak.

Det kommer att innebära att den värnpliktige vid inskrivningen får ett skriftligt besked, som kommer att omfatta uttagning och tillhörighet, med bl.a. preliminär uppgift om året för grundutbildning och inryckningsmånaden. Beskedet blir naturligtvis preliminärt, men man kommer att eftersträva största möjliga exakthet i uppgifterna om uttagningen. Vi är från utskottets sida övertygade om att värnpliktsverket tagit fram ett system som i så hög grad kommer att förändra situationen till det bättre att motionärerna och framför allt alla kommande värnpliktiga kommer att bli till freds.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

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1 om förtroendeläkarnas medverkan i sjukförsäkringsärenden. I betänkandet behandlas en motion som vi, några moderater, har väckt, i vilken vi trycker litet på de förhållanden som ibland tyvärr uppstår på det här området. Herr talman! Vid ett flertal tillfällen har man kunnat konstatera att enskilda människor på ett mycket olyckligt sätt kommit i kläm genom felaktiga bedömningar av deras sjukdom eller deras handikapp. Vid de överklaganden som skett har ytterligare utredningar och bedömningar lett till en mycket lång tidsutdräkt innan man kommit fram till ett beslut. De drabbade har därigenom fått ännu större svårigheter. Då klagan ej heller kunnat godtas har man kunnat konstatera att enskilda hårt har drabbats, såväl fysiskt som psykiskt. Motionens syfte har varit att ifrågasätta det sätt på vilket dessa frågor i dag löses och söka få till stånd en bättre tingens ordning, bl.a. genom att förtroendeläkarna i besvärliga fall — överklagandefall, m.m. — själva skulle få träffa patienten och göra en egen bedömning. Många upprörs av de öden som i en del fall drabbar människor som verkligen är sjuka eller skadade när deras svåra försäkringsärenden avgörs enbart genom förtroendeläkarnas bedömning av tidigare läkares undersökningar. Förtroendeläkaren har alltså inte sett patienten. Skiljaktigheter mellan den behandlande läkarens och förtroendeläkarens bedömning av en försäkrads medicinska status och arbetsförmåga kan i många fall, säger utskottet, hänföras till att det medicinska underlag som den försäkrade åberopat är ofullständigt. Utskottet fortsätter vidare med att säga att det är utomordentligt viktigt att förtroendeläkaren medverkar till att ett tillräckligt medicinskt underlag införskaffas. Det är som jag ser det f. n. definitivt en nödvändighet att så sker, om ett för den som berörs riktigt beslut skall kunna fattas. Man talar sedan om möjligheterna till prövning i försäkringsrätt och vidare överprövning. Av allt att döma är problemet att dessa instanser oftast fattar beslut på tidigare framlagda handlingar i ärendet. Visserligen framhålls i betänkandet att försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen vid sin handläggning har möjlighet att anlita medicinsk expertis. Om detta skedde i större utsträckning, borde inte de tragiska fall inträffa som ibland så stort slås upp i pressen. Jag vill fråga utskottets företrädare om han känner till i vilken utsträckning man utnyttjar sådan expertis i högre instanser. Utskottet avstyrker vårt förslag om utredning och redovisning av möjligheten att låta förtroendeläkare mera aktivt delta i de svåra ärenden som går till högre instans. Vi här den uppfattningen att man då lättare skulle kunna undvika de tragiska fall som ibland inträffar då patienter felbedöms. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till motionen i dag men lovar att följa utvecklingen på området med uppmärksamhet.

Herr talman! Ingvar Eriksson menar med sin motion att försäkringskassans förtroendeläkare skall göra en medicinsk undersökning av personer, vilkas ärenden förs vidare till högre instans, alltså till försäkringsrätt och försäkringsöverdomstol. Inom utskottet anser vi emellertid att den ordning som råder för tillfället är den bästa. Det är naturligtvis väldigt viktigt att ett tillfredsställande medicinskt underlag föreligger, då ett ärende avgörs hos försäkringskassan. Det kravet måste ställas. Det är angeläget att man tar fram allt underlag. Men detta krav, menar vi, bör tillgodoses på annat sätt än genom att kassans förtroendeläkare undersöker patienten. I första hand bör det ske genom att kompletterande underlag begärs från den behandlande läkaren eller genom att kassan remitterar patienten till annan läkare eller klinik för bedömning eller specialistundersökning. Det har alltså aldrig varit meningen — vilket krävs i motionen -— att förtroendeläkaren skall göra egna undersökningar av den försäkrade och därmed överta den behandlande läkarens uppgift. Vi tror att det skulle kunna störa förhållandet mellan den behandlande läkaren och patienten. Man skall också ha klart för sig att förtroendeläkaren framför allt har en rådgivande roll. Det är viktigt att det är så. Han skall med utgångspunkt i det läkarintyg som skickas med när man söker en förmån hjälpa försäkringskassans utredare att klarlägga den försäkrades medicinska status. Vi är inom utskottet övertygade om att den nuvarande ordningen är den bästa. Man bör inte ändra på den. Förtroendeläkaren bör inte gå in och göra egna medicinska undersökningar. Kompletterande utredningar bör ske på det sättet att man remitterar patienten vidare. Det är givetvis viktigt att få fram ett komplett material och att pensionsdelegationerna gör riktiga bedömningar. I pressen har diskuterats en del tvivelaktiga fall. Det är angeläget att kassan tillsammans med förtroendeläkaren hela tiden tar fram ett tillfredsställande underlag och sedan gör en riktig bedömning. Ingvar Eriksson ville veta i vilken omfattning försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen anlitar konsultläkare. Det vet vi inte. Men möjligheten finns, och vi förutsätter att så sker när det är behövligt. Detta är den ordning som gäller för tillfället. Den tycker vi är riktig.

Herr talman! Det framgår väldigt klart av betänkandet, och jag förstår det fuller väl, att uppgiften för förtroendeläkarna främst är att vara rådgivare. Jag har också uppfattat att möjligheten finns att i högre instans få hjälp av läkare att bedöma fallen, men Börje Nilsson kan alltså inte svara på i vilken utsträckning den möjligheten har utnyttjats. Jag tror att det är just på den punkten som det har brustit när man haft att handlägga svåra fall, med de tragiska konsekvenser det fått. Jag tycker att det borde kunna gå snabbare att klara problemen när man har konstaterat att det gått snett. Jag hoppas att Börje Nilsson har samma uppfattning som jag, att det borde gå att ta initiativ för att åtgärda detta på ett snabbare sätt.

Herr talman! Det är inget fel i själva systemet. Möjligheten finns för försäkringskassa och överdomstol att anlita konsultläkare och förtroendeläkare, och vi menar att man bör använda den möjligheten i stor utsträckning när det behövs. Det krävs naturligtvis att man behandlar alla ansökningar med största noggrannhet, så att varje människa får sin rätt. Det är viktigt.

Herr talman! Innan jag går in på socialförsäkringsutskottets behandling av Elving Anderssons och min motion 1982/83:383 vill jag gärna något motivera varför vi menar att försäkringskassan bör ha en författningsmässig möjlighet att vid framtida sjukskrivning kräva läkarintyg av viss läkare, då det finns särskilda skäl för detta. Tyvärr förekommer det då och då uppenbara missbruk av sociala förmåner av olika slag. Det är en viktig — men också grannlaga — uppgift för berörda myndigheter att försöka hindra och beivra sådant missbruk. Under sommaren 1979 uppspårade ett lokalkontor för försäkringskassan i Göteborg ett antal sjukskrivna där man fann ett visst samband. Kassan krävde att samtliga 16 berörda skulle lämna läkarintyg, utfärdat av speciell läkare, redan från första sjukpenningdagen. Vid uppföljning ett år senare kunde man konstatera, att flertalet inte varit sjukskrivna alls samt att två visat sig vara sjuka och blivit överförda till specialistvård. Flertalet hade tidigare varit arbetslösa, men några hade vid uppföljningstillfället fått arbete. Om en person med hjälp av intyg från ett tiotal läkare lyckas hålla sig undan arbete under några år, är rehabiliteringsmöjligheterna minimala. Försäkrade, vars sjukdomsbild domineras av alkoholeller narkotikamissbruk, är ofta endast intresserade av att skaffa sig läkarintyg som ger dem möjlighet att få sin sjukpenning, medan de oftast saknar motivation för adekvat behandling. Med det här vill jag understryka att vår motion, tvärtemot vad riksförsäkringsverket påstår i sitt yttrande, inte bara syftar till kontroll mot missbruk utan även och kanske främst till rehabilitering. Genom två JO-beslut 1980 har det nu fastlagts att den åtgärd som vidtogs av det nyssnämnda lokalkontoret av försäkringskassan inte var tillåten enligt gällande lag. Det synes genom dessa utslag vara klarlagt att försäkringskassan endast under pågående sjukskrivningsperiod kan sätta intyg från speciell läkare som villkor för fortsatt rätt till sjukpenning. Efter en fråga av mig 1981 informerade Karin Söder kammarens ledamöter om att frågan redan var föremål för riksförsäkringsverkets behandling i syfte att åstadkomma rimligare regler. Hon delade också min uppfattning att sjukskrivning aldrig får bli en ersättning för vård och behandling. Tyvärr måste jag nu notera att riksförsäkringsverket uppenbarligen inte vill verka för en rätt att i förväg kräva intyg av viss läkare. På s. 3 i socialförsäkringsutskottets betänkande 1983/84:2 står nämligen: ”Enligt riksförsäkringsverkets bedömning innebär detta att det har varit möjligt att anpassa rutinerna till det gällande regelsystemet. Något behov av författningsändringar torde därför inte föreligga för den i Göteborg bedrivna verksamheten.” Jag förmodar att det är just detta som har lett till att utskottet i sin tur enigt har avstyrkt vår motion. Mot den bakgrunden vill jag gärna informera kammaren och utskottsledamöterna om att det i Göteborg sedan 1981 finns en arbetsgrupp med deltagare från såväl försäkringskassan som sjukvårdsoch socialförvaltningarna som har till uppgift att följa upp missbrukares sjukskrivningar. Jag vill citera vad den här gruppen har yttrat den 20 juni i år, dvs. två dagar innan riksförsäkringsverket avgav sitt yttrande. Uppenbarligen har riksförsäkringsverket inte haft tillgång till gruppens rapport. Jag citerar på s. 5: ”TIen stad med Göteborgs struktur har kassan erfarit att många försäkrade vandrar från läkare till läkare och ibland blir sjukskrivna under olika diagnoser. De får därför ingen kontinuerlig vård, utan efter en tids sjukskrivning går man till nästa läkare för ny sjukskrivning. För att stoppa denna nomadisering och istället försöka ordna så att den försäkrade får vård, har kassan under flera år styrt försäkrade till en viss läkare eller vårdinrättning. — —- resultaten av försäkringskassans styrningar under undersökningsåret 1980 är betydande.” Det var alltså det sista år man använde möjligheten att styra till en viss läkare redan vid en kommande sjukskrivning. Jag fortsätter citatet: ”Försäkringskassans erfarenheter av dessa styrningar har ur flera synpunkter varit goda. Den försäkrade har fått bättre möjligheter till kontinuerlig vård. Antalet sjukperioder och antalet sjukdagar har minskat. I vissa fall har personerna förts över till socialvården, där de förhoppningsvis kan få såväl kurativ som annan hjälp, för att komma tillrätta med sina egentliga problem. På sikt synes rehabiliteringsinsatserna ge allt större effekt.

Som jämförelse kan nämnas att göteborgarnas sjuktal minskade med 2,1 dgr mellan åren 1979 och 1980. Om hela minskningen 77 dagar kunde tillskrivas ”styrningseffekten” uppskattas att man betalt ut ca 2,2 miljoner kronor mindre i sjukpenning till de berörda året efter beslutet. Eftersom det fanns skäl att tro att det minskade stödet i form av sjukpenning — i genomsnitt ca 12.300 kronor per försäkrad och år — delvis ersattes av en ökad socialvårdskonsumtion gjordes en utredning även av detta. Utredningsresultatet beskrivs i tabell — — — och av det framgår att det ekonomiska stödet från socialvården ökat med ca 900 kronor per person och år, vilket endast motsvarar 6 sjukpenningdagar. Socialhjälpskostnaderna för styrningsfallen har procentuellt sett ökat mer än de totala kostnaderna för kommunen. Huruvida ökningen är en konsekvens av styrningen eller om den trots detta ändå hade inträffat går inte att fastställa med denna undersökning.” Men man skall också ställa sex dagars socialbidrag mot inbesparade 77 dagars försäkringsersättning i form av sjukpenning. Avslutningsvis skriver man på s. 7 och 8 i denna rapport: ”Vi anser det mycket angeläget att Riksförsäkringsverket gör en revidering av nu gällande bestämmelser beträffande kassornas möjligheter att hänvisa till viss läkare även i kommande sjukfall. Vad som sagts ovan i denna rapport om rätten till sjukpenning bör enligt vår uppfattning också gälla rätten till vissa pensionsförmåner, exempelvis sjukbidrag.” De som har skrivit under detta är Clas Sjöberg från sjukvårdsförvaltningen, Staffan Schött från socialförvaltningen samt Sven-Erik Åhlander, Erik Ulfsberger och Bengt Hellquist från Göteborgs allmänna försäkringskassa. Jag menar att detta klart visar att riksförsäkringsverkets uppfattning att ”något behov av författningsändringar torde därför inte föreligga för den i Göteborg bedrivna verksamheten” inte delas av närmast berörda tjänstemän i Göteborg. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motion 1982/83:383. Då jag inte nu väntar någon framgång gentemot ett enigt utskott kommer jag inte att begära rösträkning. Men jag lovar att vi i januari återkommer med en ny motion i ärendet och med ytterligare informationer som belyser behovet. Vi är nämligen övertygade om att en ändring är både angelägen och nödvändig.

Herr talman! Man syftar i motionen till att komma till rätta med missbruk av sociala förmåner och att en sjuk person snabbt skall kunna ges den behandling som behövs. I detta kan vi väl instämma. Det är naturligtvis viktigt att man kan komma till rätta med allt missbruk, och det är också viktigt att sätta in rehabiliteringsåtgärder och behandlingsåtgärder i god tid. Som Rune Torwald säger har alltså både riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet yttrat sig över motionen, och man är helt enig om att det inom nu gällande regelsystem bör gå att uppnå denna målsättning. Man har alltså kommit fram till denna uppfattning med den juridiska sakkunskap man har, och det måste vi acceptera. Som framgår av betänkandet kommer också det nya formuläret för läkarintyg vid sjukskrivning som används fr.o.m. innevarande höst att förbättra underlaget för bedömningen av rätten till sjukpenning. Därmed får försäkringskassorna och läkarna bättre möjligheter att inte bara förhindra ett eventuellt missbruk av försäkringen utan också i tid sätta in de behandlingsoch rehabiliteringsåtgärder som är nödvändiga. Det kan också tilläggas att verket har för avsikt att se över tillämpningskungörelsens bestämmelser om under vilka förutsättningar intyg får begäras tidigare än fr.o.m. den sjunde dagen efter insjuknandedagen. Rune Torwald har argumenterat för sitt ställningstagande, men vi har alltså remitterat motionen till centrala verk och behandlat den mycket ingående i utskottet och därvid kommit fram till att man inom det regelsystem som finns bör kunna uppfylla den målsättning som ryms i motionen och som vi ställer upp för. Jag vill med detta yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 2.
Herr talman! Jag tror naturligtvis också att utskottet har samma ambition som vi motionärer har haft, men jag tror att man litet för mycket har litat på centrala myndigheters uppfattningar och juristers resonemang. De befinner sig dess värre väldigt ofta mycket långt från verkligheten.

Jag tänker inte så mycket på pengarna som på att vederbörande inte i tid kommer under vård. Det sägs härt.ex. att det skall bli möjligt att kräva läkarintyg tidigare än på sjunde dagen, men det finns ju ingen praktisk möjlighet till detta i en storstad. Sjukledigheten skall ju ha påbörjats, innan man får kräva någonting. Man får alltså inte i förväg föreskriva att vederbörande skall gå till en viss läkare. Först skall läkarintyg ha kommit in och nått den grupp som sysslar med de här frågorna osv. Då har det redan gått så lång tid att det blir verkningslöst att föreskriva att patienten på t.ex. femte dagen skall gå till en viss läkare. Den som läser vad som står i utskottsbetänkandet nederst på s. 4 och överst på s. 5 inser att det bara är en omskrivning av en byråkrati som inte fungerar. Den är juridiskt oantastlig, men den fungerar inte i verkligheten, för man har inte tillräckliga tidsramar, om man inte får göra ingripandet i förväg utan måste vänta tills vederbörande redan har hunnit att sjukskriva sig. Sedan är jag helt på det klara med att detta är ett problem i storstadsområdena och inte hos flertalet försäkringskassor. På de flesta orter finns nämligen inte samma möjlighet som i storstäderna att gå från läkare till läkare. På många orter finns det bara en eller två läkare, och de ”kan” snart sitt klientel. Men i en storstad finns det ingen möjlighet för en läkare som får en ny patient att veta särskilt mycket mer om vederbörande än vad denne själv behagar tala om. Jag vill gärna hoppas att det nya läkarintyget skall innebära en förbättring och att det ger vissa möjligheter, men jag tror att de personer som det här är fråga om och som har sin speciella inställning ganska snabbt kommer att lära sig att bara det har gått en månad sedan de senast sjukskrev sig, så behöver de inte lämna några uppgifter. Det står nämligen angivet att man skall tala om om man har varit hos någon annan läkare och blivit sjukskriven under den senaste månaden. Man kommer då att lära sig att undvika det. Väntar man till den trettioförsta eller trettioandra dagen så har man kommit runt problemet. Då kan man kallt svara: Nej, jag har inte varit hos någon annan läkare den senaste månaden.

Herr talman! De centrala myndigheterna säger ju — det kan Rune Torwald läsa i betänkandet — att regelsystemet är tillräckligt för att uppnå motionens målsättning. Det tycker jag att man kan ta fasta på i Göteborg och hävda gentemot myndigheterna där. Sedan måste väl också Rune Torwald acceptera den beskrivning som lämnats, att det pågår en förändring av rutinerna. Nytt läkarintyg har vi nämnt. Man skall också skriva om tillämpningskungörelsens bestämmelser. Det pågår alltså ett arbete som jag tycker att man bör avvakta, innan man går vidare.
Herr talman! Jag skall nöja mig med att konstatera att det inte är jag som yttrat mig — jag skulle inte våga yttra mig om detta behov — utan att det är fem tjänstemän i Göteborg som gjort det, varav tre anställda vid försäkringskassan, en vid socialförvaltningen och en vid sjukvårdsförvaltningen. De har sedan många år specialiserat sig på denna typ av ärenden och enligt en samfälld uppfattning lyckats mycket väl. Det är dessa personer som säger: Vi anser det mycket angeläget att riksförsäkringsverket gör en revidering av nu gällande bestämmelser beträffande kassornas möjlighet att styra till viss läkare även i kommande sjukfall. Det är det som är vitsen med vår motion och med vårt krav. Vi kommer att återkomma.

Herr talman! Om en lantbrukare äger en gård och arrenderar en till samt brukar båda, vilket är vanligt, då uppfattar han sig som en lantbrukare — inte som två. Om han ett år får en god skörd på den ena gården och missväxt på den andra, vilket faktiskt förekommer — det är sådant som kallas lokala skördeskador — då beräknar han sin inkomst så att han drar förlusten på den ena gården från den förhoppningsvis förekommande vinsten på den andra, och den summa som han får fram är inkomsten. Säkert får han stöd av alla vanligt tänkande människor i det sättet att räkna. Det är vad som är kvar sedan man har dragit bort förlusten som är inkomsten, på vilken man skall betala skatt och rimligen också betala avgifter. Men det finns en liten grupp människor som inte räknar på detta sätt, och dess värre är det de som efter beslut av riksdagen har att räkna ut och debitera socialförsäkringsavgifter. De människorna ser bara den gård som gick med vinst — inte den andra. De säger att han skall betala avgifter som om vinsten på den lyckade gården vore hans inkomst. Men detta gäller många andra typer av företagare också — inte bara lantbrukare, Det är företagare som har hedervärda skäl — och det finns många sådana -— till att driva sin verksamhet i mer än ett företag och som ibland får vinst i den ena verksamheten och förlust i den andra. Sedan ett par år tillbaka får man inte lov att kvitta förlust i en sådan verksamhet mot vinst i en annan. Har man otur kan t.o.m. förlusten vara större än vinsten, så att resultatet blir negativt eller i varje fall noll. Då har man ingenting att betala med alls, men socialförsäkringsavgifterna skall betalas i alla fall. Vad gör vår bonde i det fallet? Ja, han får inte sällan låna pengar, dels för att leva på fram tills han förhoppningsvis får en bättre skörd nästa år, dels för att betala socialförsäkringsavgifterna. Om han av någon anledning fortsätter på detta vis en längre tid, slutar det sannolikt med konkurs, och då blir det fordringsägarna som får betala socialförsäkringsavgifterna och allt annat. Men detta kan inte ha varit meningen. Jag tror, herr talman, att när den här lagändringen kom till för ett par tre år sedan, var det litet grand av en sinkadus och ett olycksfall i arbetet. Som motionärerna i motion 1982/83:200 påpekar, var förslaget faktiskt inte remissbehandlat och inte så grundligt granskat — det kan ha gått litet hastigt till. Dessa konsekvenser kan rimligen inte ha varit avsedda. De moderata ledamöterna i socialförsäkringsutskottet menar, i likhet med motionärerna bakom motion 200, att vi måste återställa möjligheten att inom vad som i praktiken är en rörelse — även när den drivs i mer än ett företag — kvitta förlust mot vinst innan man räknar ut bl.a. socialförsäkringsavgifter. Utskottet har ett skäl — ett gott socialt skäl — för att motsätta sig en sådan ordning. Det är att man är rädd för att pensionstryggheten skall undergrävas. Om man inte erlägger avgifter blir pensionspoängen liten eller ingen, och då får man ingen ordentlig pension när man blir 65 år — och så vill utskottet inte ha det. Det låter vackert och ömsint och allt vad ni vill, men det är nog ändå ett ganska dåligt motiv. Går det riktigt illa blir denna trygghet en trygghet till döds. Vad hjälper det mig om jag får en hygglig pension när jag blir 65 år, om jag inte kan dra mig fram till 65-årsdagen därför att jag inte har några inkomster? Det måste vara ett mycket svagt motiv. Syftet med våra regler för debitering av avgifter måste vara att man skall komma den faktiska inkomsten — den faktiska bärkraften, inte något konstruerat belopp som man har tagit fram genom att inte ta hänsyn till verkligheten — så nära som möjligt. Det är nog rätt många människor som kan råka illa ut på grund av dessa bestämmelser.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

Herr talman! Allt fler analyser under senare år visar mycket tydligt på att de sociala kostnaderna är lägre i de små och medelstora företagen än i de stora. Den s.k. Nordenfalkska utredningen har klart visat att frånvaron från arbetet är väsentligt lägre i de mindre företagen. Delegationen för social forskning har i en rapport visat på att arbetsplatser med 1—-10 anställda endast hade 14 frånvarodagar per år och anställd. Arbetsplatser med mer än 1 000 anställda redovisade över 30 frånvarodagar. En sammanställning över antalet sjukfrånvarodagar i vissa kommuner visar också på en intressant bild. Typiska småföretagareområden har ett genomsnittligt antal sjukdagar per år för samtliga försäkrade som ligger så lågt som 12,5. Samtidigt visar statistiken hos riksförsäkringsverket att rika kommuner med hög sysselsättning och med höga inkomster har över 28 sjukdagar per försäkrad. Den slutsats man måste dra är att flera undersökningar klart pekar i samma riktning. Därför kan vi inte nonchalera dessa analyser. Trots stora skillnader när det gäller frånvaron betalar man i princip lika höga sjukförsäkringsavgifter vid de arbetsplatser som har låg frånvaro som vid de som har hög frånvaro. Om man kunde hävda att det fanns fördelningspolitiska motiv för att småföretagen borde bära storföretagens större sociala kostnader, borde man inte invända mot systemet. Jag kan omöjligen finna några sakskäl för att löntagare — arbetare och tjänstemän — skall avstå från löneutrymme för att bära sociala kostnader i regioner eller i företag som är rikare. Det är faktiskt detta som sker med det nuvarande systemet. Vi har egentligen ett avgiftssystem där den fattigare och resurssvagare parten — löntagare och företagare vid mindre arbetsplatser — får omfördela till den rikare. Det är enligt min mening en dålig solidaritet när omfördelningar sker från fattigare till rikare. Jag har svårt att tro att detta verkligen är riksdagsmajoritetens avsikt. Den som inte vill blunda för verkligheten borde bli intresserad av att söka efter andra och bättre alternativ. I en tid då allt fler börjar erkänna de små och medelstora företagens stora betydelse för sysselsättningen borde det finnas goda skäl för ett nytänkande. Även vår nuvarande industriminister har hållit tal ute i landet — som jag själv haft förmånen att lyssna till — som i hög grad varit en hyllning till de mindre företagen. Jag vill för min del hoppas att hans inställning inte inskränker sig till vackra tal. Det krävs handling också. Jag menar att verkligheten borde ha lärt oss att man i typiska småföretagarbygder — som t.ex. i Gnosjö — har lyckats bäst med att stå emot en växande arbetslöshet. I en tid då en stor del av svenska folket plågas av arbetslöshetens elände borde vi vara kloka och ta vara på den utvecklingskraft som ligger i de små och medelstora företagen. Vi borde skapa bättre förutsättningar för idérika och kunniga arbetare, tjänstemän och företagare att förverkliga sina idéer och sitt kunnande i en samhällsnyttig produktion. I stället för att stimulera dessa människor tvingar avgiftssystemet dem att bära kostnader som borde ligga på de stora arbetsplatserna. Vi har exempel på att arbetslösa ungdomar tagit initiativ till att starta egna företag för att ha något meningsfullt att göra. Det är bra initiativ. Tyvärr har vi också exempel på att deras initiativ har raserats på grund av att de ekonomiska påfrestningarna blivit för stora. Utöver löneoch kapitalkostnader skall dessa sårbara företag i regel även bära avgifter som kan gå upp emot 40-50 26 på löneunderlaget, om man räknar in semesterersättningar. Det borde räcka med att dessa företag bär sina egna kostnader för det sociala trygghetssystemet. Det är inte enbart sysselsättningsskäl som talar för att tillämpa en ny princip för avgiftsuttaget. Det finns enligt min mening även arbetsmiljöskäl. Den höga närvaron vid de mindre och medelstora företagen beror säkert på en större gemenskap och samhörighetskänsla hos såväl anställda som företagare vid dessa arbetsplatser. Den vardagssolidaritet som Metalls orförande Leif Blomberg efterlyser bland arbetskamraterna i en artikel i LO-tidningen finns i högre grad vid de små och medelstora företagen. De sociala och psykiska problemen vid dessa arbetsplatser är betydligt mindre än vid de stora. Leif Blomberg har naturligtvis rätt när han anser att bättre psykiska och sociala arbetsförhållanden borde eftersträvas vid alla arbetsplatser. Särskilt bör det naturligtvis gälla vid de arbetsplatser där man har de verkligt stora problemen. När samhället med nuvarande system tar över kostnaderna för den sociala utslagning som sker vid storarbetsplatserna finns det egentligen ingen riktig motivation för företagsledningen att anstränga sig för att förbättra denna del av arbetsmiljön. Det måste vara en brist i systemet när det fungerar på det sättet. En sänkt avgift för alla företag som har en i alla avseenden bra arbetsmiljö borde ligga i de anställdas, företagens och samhällets intresse. Kan en sådan sänkt avgift dessutom stimulera till att nya jobb skapas är det ytterligare ett starkt motiv för att riksdagen ger regeringen i uppdrag att framlägga förslag i enlighet med de partimotioner som är avlämnade av centerpartiet i denna fråga. Jag vill, fru talman, med detta yrka bifall till reservation nr 1 av Karin Israelsson m.fl.

Fru talman! Socialavgifter erläggs i form av arbetsgivaravgift för anställda och egenavgift för personer med inkomst av annat förvärvsarbete. Sedan den 1 januari 1982 gäller nya regler för uttag av socialavgifter. Den proposition som det beslutet är grundat på är signerad Karin Söder, partivän till Gösta Andersson som nyss höll sitt anförande här. Vi tycker de bestämmelserna var bra, för de innebär enhetligare och enklare regler för beräkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Bl. a. slopades basbeloppsoch maximeringavdragen vid beräkning av ATP avgifter, som i fortsättningen skulle beräknas på samma underlag som övriga avgifter. Syftet var att uppnå administrativa lättnader för såväl myndigheter som arbetsgivare och egenföretagare. Ändringarna möjliggjorde också införandet av ett effektivare debiteringsoch uppbördssystem. Ett första steg i den riktningen beslutades av riksdagen under föregående riksmöte. Utskottet har tidigare behandlat motionsyrkanden om differentierade sjukförsäkringsavgifter med samma syfte som de motioner reservation 1 bygger på. En reflexion må tillåtas mig. Det är ganska förvånansvärt att man inte lyckades genomföra detta under den tid vi hade varierande centerpartisocialministrar, utan nu kommer man tillbaka till riksdagen. Jag diskuterar då en proposition som centerpartiledamoten Karin Söder själv har signerat. Sannerligen äro Herrans vägar outgrundliga. I sitt betänkande 1981/82:15 erinrade utskottet om de förändringar av avgiftssystemet som införts fr.o.m. den 1 januari 1982 just i syfte att göra systemet administrativt enklare och enhetligare samt underlätta en samordning mellan avgifter och skatter i debiteringsoch uppbördshänseende. Mot den bakgrunden avstyrkte utskottet de föreslagna förändringarna, och det blev också riksdagens mening, med bred majoritet. Även vid föregående riksmöte avslog riksdagen en motion med samma motivering. En motion om differentierad barnomsorgsavgift avslogs också av riksdagen under föregående riksmöte, herr Andersson. Vi menar fortfarande att en differentiering av socialavgifterna i enlighet med vad som begärts i motionerna innebär betydande administrativa svårigheter, inte minst mot bakgrund av att det även på små arbetsplatser och på mindre orter kan förekomma hög sjukfrånvaro. Det är inte så enkelt att det är enbart på små orter som man har låg frånvaro. Det kan vara betydande skillnader i olika företag på en mindre ort. Jag skulle vilja ställa en fråga, även om det låter känslomässigt och bestickande i en del avseenden: Räcker det att säga att man har en bra arbetsmiljö på dessa mindre orter och i dessa små företag? Skulle det inte samtidigt kunna ställas krav på att man där ansluter sig till företagshälsovården i samma omfattning som man gör vid de större företagen? Det är väl långt ifrån fallet. Gösta Andersson säger också att man genom sitt löneutrymme får vara med och betala de sociala avgifterna för de större företagen med en hög sjukfrånvaro. Det är att generalisera. Gösta Andersson kan titta på Gnosjö, eftersom det var med i exemplet. Där finns ett litet företag med hög sjukfrånvaro, och där finns ett annat företag med låg sjukfrånvaro. Skälen till detta kan vara mycket varierande. Men skulle det innebära att den som jobbar på arbetsplatsen med låg sjukfrånvaro inte skulle avstå lika mycket utan få en högre lön än den som jobbar i det andra företaget? Det är inte administrativt enkelt och inte speciellt lättbegripligt heller. Vi har ett obligatoriskt sjukförsäkringssystem. I varje försäkringssystem är avgifter och utgifter beräknade, och man kommer därigenom fram till en lämplig avgift för att klara försäkringssystemet. Är det sjukförsäkringssystemet som sådant som Gösta Andersson har någonting emot? Nog måste väl Gösta Andersson begripa att det är otroligt besvärligt att klara ut detta. Frågorna har utretts i en utredning som nyligen lagt fram ett förslag. Utredningen kunde inte lösa dessa problem utan föreslår att ärendet överlämnas till riksförsäkringsverket, som skall undersöka om det finns några praktiska möjligheter till en lösning. Jag skall inte orda mer om detta. Vi har haft frågan uppe i riksdagen varje år nu. Viställde oss vänligt bakom Karins Söders proposition, och vi står fast vid det. Vi tyckte att den innebar en förenkling och ser inte några skäl att ändra detta. Reservation nr 2 har Nils Carlshamre talat om, och den gäller kvittningsrätt vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Från 1982 har kvittningsrätten vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete än anställning slopats. Det innebär att underskott i en rörelse inte längre kan kvittas mot överskott i en annan rörelse och inte heller underskott i en jordbruksfastighet mot överskott i en annan jordbruksfastighet. Nils Carlshamre gjorde här en målande beskrivning av detta. Riksdagen har tidigare avslagit motionsyrkanden av samma innebörd som de nu aktuella, och frågan behandlades senast i vårt betänkande 1982/83:10. Utskottets motivering har varit att det inte kan godtas att en försäkrads framtida pension skulle kunna begränsas genom möjligheter till kvittning vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten, och vi vidhåller nu vårt tidigare ställningstagande. Vi har upplevt att man för sin framtida trygghet vill få en så hög pensionsgrundande inkomst som möjligt, inte tvärtom. För att göra bilden fullständig vill jag också säga att det ofta påpekas att de avgifter som egenföretagare betalar till ATP är avdragsgilla i sin helhet. Jag yrkar avslag på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skulle vilja rekommendera fru Håvik en viss ödmjukhet när hon diskuterar olika regeringars förutsättningar att få igenom sina förslag i alla delar — det gäller naturligtvis även centern när vi suttit i regeringsställning. Doris Håvik företräder själv ett parti som kan ha problem på vissa punkter. Jag vill också säga att den förändring som centern på den här punkten föreslår i sina partimotioner inte på något sätt står i strid med den proposition som Karin Söder lade fram. Jag har uppfattat hela den här debatten i den aktuella frågan så att motståndarna till en avgiftsreform i det här avseendet inte riktigt vill uppskatta de miljömässiga och sysselsättningsmässiga fördelar som finns i de många mindre företagen. Därför försöker man nu finna en mängd praktiska invändningar mot ett rättvisare avgiftssystem. Men då vill jag i all ödmjukhet påminna Doris Håvik om att hon under den förra Palmeregeringens tid röstade igenom ett särskilt fribelopp för egenföretagarna. Den reformen krävde vissa administrativa åtgärder. Hon har dessutom röstat igenom differentierade avgifter till sjukförsäkringen för egenföretagare. Varför skulle i princip exakt samma åtgärder nu vara så omöjliga att genomföra när det gäller andra småföretag? Eller är det så att Doris Håvik inte vill uppskatta och värdera de fördelar som t.ex. företagsläkaren i Anderstorp - socialförsäkringsutskottet var ju på besök där — pekade på när det gällde småföretagen i detta område? Är den arbetsgemenskap som t.ex. Metalls ordförande Leif Blomberg så starkt understrukit inte värd att ta vara på? Är de vackra tal till småföretagarna som den nuvarande industriministern hållit bara fagert tal på företagarmöten och inte något som skall tillämpas i praktiskt politiskt arbete? Jag vill inte tro att det är så illa. Jag vill hoppas att regeringspartiet inte låser sig vid de skrivningar som gjorts i utskottet. Försök i stället att i praktisk handling leva upp till det budskap som Thage G. Peterson gett uttryck för i sina tal om småföretagsamheten! I så fall bör det finnas plats för den rättvisereform som vi i centern slåss för i motionen och i utskottsreservationen.

Fru talman! Doris Håvik har gjort iakttagelsen att de flesta människors naturliga önskan är att få ett så högt pensionsunderlag som möjligt och att de därför inte har något intresse av att hålla nere avgiftsbetalningen och därmed pensionsunderlaget. Det kan vara så — jag vet inte. Jag vill bara påpeka att i reservation nr 2 föreslår vi en kvittningsrättighet, inte en kvittningsskyldighet. Ingen är skyldig att utnyttja den här möjligheten om man verkligen hellre vill skaffa fram pengar på något sätt och betala en högre avgift. Det är rätt att dessa avgifter är avdragsgilla vid beskattningen, men vi talar om dem som inte har just någonting att göra avdrag ifrån. Blir det förlust, då kan man inte göra några avdrag alls.

Fru talman! Gösta Anderssons replik visar ju verkligen hur omöjligt detta system är. Blomberg i Metall strävar naturligtvis efter att samtliga arbetsta gare skall få en god arbetsmiljö, det må gälla stora som små företag. Det är helt klart att det inte är så enkelt att på mindre företag få en god arbetsmiljö eller det goda kamratskap som ligger till grund för låg sjuklighet. Det kan finnas speciella skäl som gör att man går till arbetet, trots att man egentligen borde ha stannat hemma. Jag tror att det är mycket svårt att generalisera. Diskuterar man ett obligatoriskt försäkringssystem, där avgifter skall vara ett fördelningsinstrument och där alla skall ha rätt till den sjukpenning som vi har beslutat om — oberoende av var vederbörande arbetar och oberoende av om det är stor sjuklighet — löses inte problemen genom en generellt lägre avgift. Hur skall det praktiskt lösas? Skall man fastställa avgifterna år från år? Det är en ganska väsentlig fråga. En influensaepidemi på ett mindre företag kan betyda oerhört mycket. Även andra faktorer kan göra att det blir förändringar i sjuktalet. Sedan skall vi väl hälsa med tillfredsställelse att sjuktalet sjunker generellt, genomsnittligt sett. Med varje sjukdag som det sjunker tjänar statsverket ungefär 700 milj.kr. Är inte det någonting som vi bör sträva efter? Jag fick inte veta vem som skulle kontrollera arbetsmiljön och avgöra om den är god och mindre sjukdomsframkallande. Skall man ha ett obligatorium, Gösta Andersson, när det gäller företagshälsovård, eller skall det bara avse större företag, som redan i mycket stor utsträckning har egna företagshälsocentraler? Tyvärr finns det ju många små företag som inte har anslutit sig till systemet. Man skulle ju hälsa med tillfredsställelse om de anslöt sig. Sedan till Nils Carlshamre. Innan vi fick bestämmelsen om att man inte skall kunna kvitta underskott i en förvärvskälla mot överskott i en annan hade vi ju — och det vet Nils Carlshamre lika bra som jag — en djungel av olika företag, där underskott och överskott i företagen kvittades mot varandra. Jag tror inte att Nils Carlshamre och hans parti hälsade reformen med särskilt stor tillfredsställelse. Om jag minns rätt — jag har inte papperen på bordet — fanns det en reservation redan från början när förslaget lades fram. Jag kan respektera er om ni vidhåller er uppfattning, men de övriga partierna i riksdagen har nog sett fördelarna av att man inte manipulerar på det här området. Jag vet också att man är intresserad av att ha ett så högt ATP underlag som möjligt.

Fru talman! Jag skulle vilja rekommendera Doris Håvik att hon tar bättre lärdom av de besök som utskottet gör i olika delar av landet. Vi som sitter i socialförsäkringsutskottet var ju i vintras på ett mycket intressant besök i Jönköpings län. Vi träffade då bl.a. företagsläkaren för 250 småföretag i Anderstorpsområdet. Företagsläkaren ville göra oss uppmärksamma på två mycket viktiga punkter. Bl. a. pekade han på att dessa småföretag tagit sig igenom den svåra industrikrisen med ungefär oförändrad arbetsstyrka. Företagsläkaren framhöll att småföretagen i dessa områden bättre än storföreta gen lyckats att ställa om sig, och därigenom hade sysselsättningen kunnat upprätthållas. Ärinte detta praktiska erfarenheter som vi politiker med ödmjukhet borde ta lärdom av? Företagsläkaren ville också göra oss uppmärksamma på att sjukfrånvaron var så pass låg som 4-6 96. Han prisade just det kamratskap, den vardagssolidaritet, som är utmärkande för dessa arbetsplatser. Borde inte Doris Håvik och alla andra ta lärdom av de praktiska erfarenheter från arbetslivet som denne läkare gav uttryck för? Vi bör rimligtvis inte blunda för det som är bra, oavsett vad vi har fattat för beslut i riksdagen tidigare. Vi skall ju inte sitta fast i någon prestige utan bör ha möjlighet att ändra på beslut som det finns goda skäl att ändra på. Jag hoppas innerligt att man inte från regeringspartiets sida sitter fast i någon form av prestigetänkande i den här frågan utan drar de rätta slutsatserna av den verklighet som vi ibland möter. Då gäller det att vi tar vara på de goda delarna av den verkligheten.
Fru talman! Nu byter Doris Håvik fot mitt i marschen. I utskottets betänkande och i Doris Håviks inlägg anförs bara ett enda skäl mot kvittningsrätt mellan olika förvärvskällor, och det är att man inte vill gröpa ur pensionsunderlaget för människor som behöver en ordentlig pension när de blir gamla. Nu får vi plötsligt höra talas om dem som slingrar sig fram i en djungel av bolag, fifflar hit och dit och bollar inkomster och utgifter från det ena bolaget till det andra så att slutresultatet blir noll och varken skatt eller avgifter erläggs. Men det var väl inte den gruppen Doris Håvik ömmade så mycket för — att vi skall slå vakt om dessa människors pensionsunderlag. Det har utskottet aldrig varit inne på tidigare, och det är inte vi reservanter heller inne på. Vad vi talar om är faktiskt tiotusentals småföretagare i jordbruk och andra branscher som av olika skäl måste — eller vill — driva verksamheten i mer än ett företag. När det gäller bönderna är det helt enkelt så att det i det här småbrukarlandet finns oändligt många brukningsdelar som är för små för att leva på, så att man måste ha mer än en brukningsdel för att det skall kunna bli ett jobb som man kan leva på. Det är inte alltid som man kan köpa till. Det får man inte om det råkar vara någon mil mellan brukningsdelarna, och det är det ibland. Jag träffade för inte så länge sedan en man som brukade fem delar i norra Bohuslän — på olika ställen i socknen. Han har fem företag, den killen. Men han är verkligen inte någon som slingrar sig i en djungel och bollar med inkomster och utgifter, utan han är en vanlig bonde som behöver hjälp med att räkna inkomster på ett vettigt sätt.
Fru talman! Alldeles uppenbart, Gösta Andersson, är det utmärkt om företag, stora som små, kan ha en god arbetsmiljö, om de anställda kan känna trygghet i sitt arbete och detta kan få till resultat att sjukligheten sjunker. Därom råder självfallet inte några delade meningar. Men när det skall ta sig uttryck i att man skall ha olika avgifter, måste jag reagera. Och var går gränsen för ett stort och ett litet företag? Även jag besöker arbetsplatser, Gösta Andersson. En arbetsplats uppe i Grycksbo, ett pappersbruk med över 600 anställda, har en sjuklighet på ungefär 4 Yo. Skall vi göra denna bedömning företag efter företag — det räcker ju inte enbart med orter — då kan vi inte ha ett sammanhållet avgiftssystem som medför att det är enkelt att debitera, som är överskådligt, som ger möjligheter för företagarna och också för de anställda att ha klart för sig vad det hela handlar om. Det kan låta känslosamt och bestickande, men jag är övertygad om att en obligatorisk försäkring måste vara överblickbar ur debiteringssynpunkt och även ge möjligheter för företagarna att veta år från år var avgifterna ligger. Till Nils Carlshamre vill jag säga att lagen från början kom till för att vi hade — som jag var inne på — dessa djungler av företag som manövrerade med överskott och underskott. Men i detta speciella fall handlar det ju om att lagen gäller också för dessa — och att man därigenom skall kunna få ett hyggligt pensionsunderlag. Det är helt riktigt, och därom är utskottsmajoriteten enig.

Fru talman! Låt mig först referera något ur min motion 1982/83:162. Trots att jag under ett relativt stort antal år varit ledamot av länsskatterätt har jag först för några månader sedan, rättare sagt för ett halvår sedan, fått klart för mig hur vissa arbetsgivare kan hamna i en närmast rättslös situation. Formellt har inga felaktigheter begåtts, men berörda företagare finner sig vara dömda utan att ha blivit hörda. För att belysa denna fråga vill jag i ett kort sammandrag redovisa gången av ett ärende. En företagare — vi kan kalla honom företagare A — hade i ett entreprenadkontrakt förbundit sig att enligt vissa ersättningsregler utföra reparationsarbeten i bergrumsanläggningar m.m. Vid några tillfällen under ett par års tid samarbetade han med en granne, som dessutom var kollega till honom. I princip delades de inkomster som det aktuella arbetet gav i enlighet med entreprenadkontraktet. Företagaren A hade innan han började samarbetet kontrollerat att kollegan, företagare B, hade inregistrerad firma. Av olika skäl avvecklade A sin firma för tre fyra år sedan. Någon gång under 1979 blev hans firma föremål för skatterevision. Inget onormalt noterades vid skatterevisionen, och den föranledde inga åtgärder mot honom. Strax före jul 1981 fick A emellertid ett besked från riksförsäkringsverket att man övervägde en avvikelse från hans arbetsgivaruppgift. Ändringen skulle innebära att den ersättning som utgått till kollegan B för de gemensamt utförda entreprenadarbetena betraktades såsom löneutgift i sin helhet under åberopande av en dom i länsskatterätten. Trots att det rörde sig om en deklaration fem sex år tillbaka i tiden, fick A bara 14 dagar till sitt förfogande för yttrande. Företagaren A meddelade då riksförsäkringsverket att han behövde bättre tid på sig, eftersom det rörde sig om fem sex år gamla handlingar, vilka han inte kunde få tillgång till snabbt. Den bokföringsbyrå A anlitat var hårt ansträngd med aktuella bokslut m.m. Emellertid fick A från riksförsäkringsverket ett definitivt beslut om avvikelse från arbetsgivaruppgiften redan den 21 januari 1982, dvs. innan han hunnit få fram något underlag för sitt eget yttrande. I slutet av januari ingav A en inlaga som avvisades av såväl försäkringsrätten som sedermera försäkringsöverdomstolen, under hänvisning till att riksförsäkringsverket inte hade begått några formella fel. A debiterades mycket höga retroaktiva arbetsgivaravgifter för det aktuella året och kom då i en bekymmersam ekonomisk situation. Dess bättre visade kronofogden bättre omdöme än andra och drev inte in avgifterna omedelbart. Vid sakprövningen av ärendet i kammarrätten har riksrevisionsverkets beslut numera dess bättre undanröjts, så problemet för A som individ har alltså klarats på ett hyggligt sätt i efterhand. Hur har nu denna situation kunnat uppkomma? Jo, den medhjälpande företagaren hade helt enkelt struntat i att deklarera och därför blivit föremål för skönstaxering. I en bisats i länsrättens dom står det att B synes kunna betraktas som anställd hos A. Med utgångspunkt i denna bisats har alltså den lokala skattemyndigheten underrättat riksförsäkringsverket om att A bör påföras arbetsgivaravgifter för utbetalningarna till B — detta utan att ge A något tillfälle att redovisa under vilka betingelser samarbetet ägt rum. Vad som sedan förekommit har jag redan redovisat. Enligt min mening borde retroaktiva debiteringar av detta slag aldrig kunna få förekomma utan att berörd företagare har fått möjlighet att redovisa sin syn på frågan på ett fullständigt och riktigt sätt. För detta krävs givetvis tidsmarginaler av en helt annan omfattning än de 14 dagar som tydligen är kutym hos riksförsäkringsverket f. n. Jagär visserligen något förundrad över att utskottet hävdar att här antydda problem skulle bli behandlade av socialavgiftsutredningen, men jag får väl hoppas att så blir fallet.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
Fru talman! Utskottet känner väl till dessa gränsdragningsproblem, Rune Torwald, som avgiftsbestämmelserna kan ge upphov till. I fler motioner än Rune Torwalds, fogade till detta betänkande, påvisas också besvärliga gränsdragningsproblem. Problemen är alltså uppmärksammade. Socialavgiftsutredningen har fått i uppdrag att behandla frågan om dessa gränsdragningsproblem samt gränsdragningar mellan arbetstagare och självständiga företagare som måste ske inom både avgiftsoch källskattesystemet. Utredningen har för avsikt att lämna sitt betänkande i början av 1984, varför utskottet enhälligt finner att goda skäl talar för att vi skall avvakta utredningens förslag innan vi närmare ser över frågan.
Fru talman! Min motion avsåg närmast tekniken och inte så mycket bedömningarna. De senare har i sak kammarrätten gjort. Vad som bör undvikas är således att människor helt plötsligt ställs inför hotet av en indrivning på hundratusentals kronor, innan ärendet i fråga är avgjort och innan de fått praktiska möjligheter att förklara situationen. Det var det jag vände mig mot. Jag hoppas emellertid i likhet med fru Håvik att utredningen också skall studera den problematiken och se till att anvisningarna ger personer i den beskrivna situationen möjlighet bemöta de krav som ställs. Det får inte vara så att vederbörande först i efterhand får bemöta dem och vinna en skatteprocess. Det är bättre att vidta förebyggande åtgärder.

Fru talman! I dag går 320 värmländska skogsarbetare arbetslösa och 240 är sysselsatta i beredskapsarbete, trots att det nu är högkonjunktur i skogen. Efterfrågan på virke till både sågverk och massafabriker är stor. De enskilda skogsägarna är villiga att avverka. Höjda virkespriser bör också ge utrymme för de skogsägare som eftersatt skogsvården att rätta till det förhållandet. Det borde alltså vara ett rejält sug efter arbetskraft i skogen, men arbetslöshetssiffrorna har inte gått ned någon enda gång under hela året. De som under perioder sysselsätts i beredskapsarbeten i skogen får inga fasta arbeten. Problemen uppstod i samband med Vänerskogs konkurs. Den nya skogsägareföreningen i Värmland har inte fått så stor verksamhet, och andra arbetsgivare har inte sugit upp arbetskraften. Förhållandet är säkert likartat i övriga län som hörde till Vänerskogs verksamhetsområde. Hur kommer det sig då att det är arbetslöshet —i norra Värmland ända upp till 20 96 —i en bransch där det finns jobb att utföra? Jag tror att en väsentlig del av problematiken ligger i det faktum som påtalas i motion 446, nämligen svårigheten att starta entreprenadföretag i skogsbranschen. I motionen har vi motionärer exemplifierat detta med utdrag ur riksförsäkringsverkets anvisningar. Där sägs t.ex. om jordbrukskörslor: ”Jordbrukare eller annan, som åtar sig jordbrukskörslor med av honom tillhandahållen häst eller traktor, är som regel inte att anse som arbetstagare med avseende på dessa körslor. Inkomsten är att hänföra till inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse.” När det gäller skogskörslor säger emellertid verket: ”Den som åtar sig skogskörslor och därvid regelmässigt själv deltar i arbetet är att anse som arbetstagare i förhållande till virkesägaren, oavsett hur ersättningen för arbetet beräknats. Detta gäller beträffande —- skogskörare, som utför körningsarbetet med av honom tillhandahållen traktor, om denna är av sådan beskaffenhet och storlek att typen vanligen används i jordbruk eller är jämförbar med sådan.” Kör man häst eller traktor på åkern är man företagare. Kör man med samma häst eller traktor i skogsbruket är man arbetstagare. Konsekvensen efterlyses. Kravet för att bli klassad som företagare i skogsbranschen är alltså att man har en skogstraktor. En sådan betingar i dag ett pris av flera hundra tusen kronor, och jag kan förstå att man tvekar att satsa på att bli sin egen under sådana omständigheter. Många arbetsvilliga men arbetslösa skogsarbetare har tvingats till fortsatt arbetslöshet i stället för ett omfattande risktagande som egna företagare. Behovet av entreprenadföretag i skogen är stort. Många skogsägare har svårt att på egen hand utföra avverkningar, på grund av ålder eller av andra skäl. Många finner det också svårt och ansvarsfullt att vara arbetsgivare. För att arbetet i skogen skall bli utfört, är det därför naturligt att man anlitar entreprenörer, och motion 446 syftar just till att underlätta för den som vill starta entreprenadföretag för skoglig verksamhet. Utskottet föreslår nu att motionen avslås med motiveringen att gränsdragningsproblemet, gränsen mellan arbetstagare och självständig företagare, kommer att behandlas i socialavgiftsutredningens betänkande, som utlovas till början av nästa år. Mot bakgrund av detta har jag i dag inget yrkande. Men skulle de här problemen inte bli lösta, finns risk att man med nuvarande system inte får fram det virke som skogsindustrin efterfrågar, trots att skogsägarna vill leverera virke. Blir inte socialavgiftsutredningens betänkande positivt i det här avseendet, fru talman, tänker jag återkomma i ärendet.

Fru talman! Jag har med intresse tagit del av kulturutskottets ansträngning att välvilligt hantera min motion. Jag har också kunnat konstatera att utskottet remitterat motionen till Riksidrottsförbundet för yttrande och har i dess svar funnit ytterligare stöd för mina tankegångar. Det är onekligen så att en tilltagande byråkratisering och ett ökande skattekineseri försvårar det ideellt nedlagda arbetet runt om i vårt land. Och vi behöver ideella krafter — i dag mer än någonsin! Det är därför allvarligt då Riksidrottsförbundet konstaterar att skatteproblematiken inom idrottsvärlden antagit sådana proportioner att den t.o.m. är en av orsakerna till idrottens tilltagande ledarproblem. Detta konstaterande görs i en tid med stark ungdomsarbetslöshet, tilltagande sociala ungdomsproblem och ett krisartat ekonomiskt klimat i vårt land. Har vi råd att misshushålla med de ideella krafterna? Vi kan inte längre köpa oss fria ur problemsituationer. Jag och Göran Ericsson har med vår motion i största enkelhet velat understryka värdet av idrottsrörelsens existens, tillväxt och framgång i vårt land. I motionen har vi också konstaterat hur samhällets möjligheter till ekonomiskt stöd har krympt. Vi har därför pekat på möjligheterna till en utvidgad, kompletterande självfinansiering för idrotten under förutsättning att samhällsbyråkratiska hinder undanröjs. Dessa hinder är många och skiftande och har exemplifierats i motionen. Flera av dem finns inom skattesektorn. Även på detta område utgör nämligen skatterna ett komplicerat lappverk, som är ogenomträngligt för de flesta normala människor. Vore det då inte möjligt att tillmötesgå vår begäran att få denna regeldjungel kartlagd i syfte att förenkla och underlätta för idrottsrörelsen? Nej, utskottet refererar skatteutskottets betänkande 1982/83:34 där utskottet hänvisar till stiftelseutredningen, sedan t.o.m. detta utskottet konstaterat att ”reglerna i vissa fall är svåra att bedöma”. På detta fastslår kulturutskottet att stiftelseutredningen av år 1975 är nedlagd! Varför? Vad kom den fram till? Eller vad stupade den på? Utskottet är emellertid inte berett att förorda den övergripande utredning som vi motionärer begärt. En av orsakerna är den proposition, som skulle framläggas med förslag till ändringar i den nya lotterilagen. Denna proposition är nu framlagd och åsyftar smärre justeringar men avhjälper inte det totala behovet av kartläggning och radikala förändringar. Jag vet inte varför utskottet tvekar men lyssnar gärna till några kloka förklaringar till utskottets ställningstagande. Eftersom utskottet varit enigt förstår jag att det inte nyttjar mycket att yrka bifall till motionen, varför jag avstår från detta.

Fru talman! Utskottet har i det här betänkandet — nr 1 — noterat en hel mängd åtgärder som vidtagits eller är på gång när det gäller de frågor som motionen behandlar. Det finns ingen anledning att ta upp en diskussion om den uppfattning om idrottens betydelse som framförs i motionen — den delas av utskottet. Vi har i betänkandet redovisat att införandet av bingoskatten innebar förenklingar. Det skedde också en clearing; i och med att skatten höjdes från S till 5 1/2 90 avskaffades stämpelskatten på lotterier, och gränsen för skattefria vinster höjdes från 200 till 500 kr. När det gäller beskattning av ideella föreningar har vi noterat att reglerna har förenklats och blivit mera generösa. Det fall som nu är föremål för regeringsrättens prövning och som gäller en idrottsförening i mitt hemlän, nämligen Idrottsföreningen Emtungakamraterna kommer snart upp till avgörande. Då finns det anledning att vänta på det utslaget för att se vad det ger. Skulle utslaget bli negativt för idrottsrörelsen, kommer dessa frågor sannolikt att aktualiseras från Riksidrottsförbundets sida. Vi har även hänvisat till civilministerns åtgärder när det gäller försöksverksamheter med att minska regelsystemen i ett antal frizoner. Likaså finns det anledning att påpeka den demokratiberedning som arbetar fr.o.m. i år och som skall se över hur de lokala föreningarna och organisationerna kan medverka i olika slag av verksamheter och dela på ansvaret med kommunerna i olika frågor. Detta berör i stor utsträckning ungdomsoch idrottsverksamheten. När det gäller denna försöksverksamhet finns anledning att se positivt på de försök som görs och där föreningar kan få ett direkt ansvar för verksamheter och eventuellt även för anläggningar. Man tar på så sätt till vara den kunskap och de erfarenheter som finns inom organisationslivet. Detta gäller inte enbart idrottsrörelsen utan också andra folkrörelser. Det finns därför anledning att applicera motionens krav även på andra folkrörelser. Målet är naturligtvis att för alla dessa åstadkomma positiva resultat. Det finns anledning att notera att Riksidrottsförbundet i sitt remissvar med skärpa framhåller att de ökade möjligheterna till självfinansiering utgör endast ett komplement och inte ett alternativ till samhällets stöd till idrotten. Det har inte ställts något yrkande. Jag har bara velat redovisa de resonemang som fördes i utskottet och som har legat till grund för detta betänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Idrottens möjligheter till större självfinansiering Idrottens möjligheter till större självfinansiering
Fru talman! Jag konstaterade i mitt inlägg att vår motion hade fått en välvillig behandling. Det vill jag gärna understryka. Området är emellertid mycket viktigt, och jag kan inte tiga om detta. Det hjälper inte långt om man inte får förståelse för sina synpunkter på så sätt att det görs någonting. Jag är inte övertygad om att det som utskottet har hänvisat till kommer att ge den ordentliga översyn på detta område som verkligen behövs i det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i. I skatteutskottets betänkande 1982/83:34 sade man att en allmän översyn av reglerna skulle skapa förutsättningar för en gemensam bedömning av de ideella organisationernas beskattning. Man hänvisade till stiftelseutredningen. Den har som vi själva konstaterat lagts ned. Vad Riksidrottsförbundet säger i sitt remissvar är viktigt. Förbundet uttalade sig för en förenkling av idrottsrörelsens möjligheter till självfinansiering, vilket också vi kräver i motionen. Denna förenkling skall enligt Riksidrottsförbundet — jag sade även detta — ses såsom ett komplement till statens stöd till idrotten. Vi vet alla att detta stöd krymper. Det är i själva verket negativt i dagens läge med hänsyn till inflationen. Riksidrottsförbundet har även protesterat mot den ökade byråkratiseringen även på lotteriområdet. Som jag sade rör det sig om flera saker. På lotteriområdet gör man nu vissa justeringar. Liksom tidigare skatteutskottet säger nu kulturutskottet att det är svårt att bedöma dessa olika reglers inverkan beskattningsmässigt i lotterihänseende. Det är svårt att bedöma hur den reformering som har skett har påverkat de ideella organisationernas möjligheter att arbeta. Man säger att detta innebär problem både för föreningarna och för de tillämpande myndigheterna. Vore det då inte i allas intresse att underlätta både för föreningarna och för myndigheterna? Kulturutskottet säger avslutningsvis att man fortlöpande skall uppmärksamma möjligheterna till administrativa förenklingar av betydelse för bl.a. idrottens möjligheter att verka. Här är vi helt överens, och därför förstår jag liksom inte riktigt utskottets konstaterande att man inte är beredd att förorda en övergripande utredning. Jag tror att den är nödvändig. Den försöksverksamhet som nu pågår i frizonskommunerna vet jag faktiskt inte så mycket om, så det vore intressant att få veta vad det är för någonting och vad den baseras på när man inrättar frizonskommuner. Demokratiutredningens satsningar på föreningsansvaret på lokal nivå är någonting som redan tillämpas, så det är väl inget nytt. Det avhjälper i varje fall inte de problem som i dag tränger sig på. Är det möjligen så att staten värnar sina egna spelformer? Staten tar ju in stora intäkter på olika typer av spel. Det är icke oväsentliga belopp, och det kan hända att staten på det området inte vill ha någon konkurrens.
Fru talman! Jag vill kort och gott konstatera att utskottet har redovisat en del åtgärder som har vidtagits och som har inneburit förenklingar. Vi har vidare redovisat förslag som är på gång och arbeten som pågår, vilka också leder i den riktningen. Mot bakgrund av detta finner vi inte att det finns anledning att nu sätta i gång en stor utredningsapparat för det här ändamålet.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar kulturutskottet en motion av mig och ett antal medmotionärer beträffande en utredning om möjligheterna att få till stånd ett spelkasino i Sverige. Utskottet hänvisar till en utredning som gjordes i början av 1970-talet vars betänkande heter Kasinoverksamhet i Sverige. Utredningen kom fram till att det vore lämpligt att det gavs möjlighet att starta kasinoverksamhet också i vårt land. Utredningen pekade på ett antal skäl till att man hade stannat för det förslaget. Man konstaterade först att det fanns ett stort intresse för den här spelformen. Man pekade på att Sverige skulle kunna få en utökad turism genom att vi kunde visa på att möjligheten att spela på kasino fanns även i vårt land. Man pekade också på att intäkterna för staten skulle öka kraftigt och att valutautflödet skulle minska genom att svenskar i mindre utsträckning skulle åka utomlands för den här typen av spel. Vidare pekade man på att det förekom på den tiden — och så är det också i dag — ganska omfattande illegalt spel på det här området, där staten då går miste om alla intäkter, och att en legaliserad spelverksamhet skulle minska det illegala spelet. Utredningen möttes av kritik från många remissinstanser, och något förslag lades aldrig fram av regeringen. Det kritikerna främst reagerade mot var de sociala aspekter som fanns med i bilden. Då skall vi komma ihåg att de spelformer som vi har i dag, som är godtagna av staten och legaliserade, ger obegränsade möjligheter att spela bort pengar. Det gäller tips, lotto, travspel och andra spelformer. Där finns alltså i och för sig ingen skillnad gentemot kasinospel. Man använder dock de sociala aspekterna som motivering för att avstyrka utredningens förslag. Det är kanske litet grand av dubbelmoral att hävda att den här spelformen skulle vara farligare än andra. Av de skäl som jag har pekat på tycker jag att det, efter det att tolv år har gått sedan den förra utredningen gjordes, skulle finnas anledning att nu titta närmare på den här frågan. Kulturutskottet har inte gjort någon närmare undersökning av ärendet, utan hänvisar i stort till det tolv år gamla materialet. Utskottet är enigt. Det finns ett särskilt yttrande från tre moderata ledamöter, som tycker att utskottet borde ha gått på motionens linje, men det föreligger ingen reservation. Jag kommer inte heller att framställa något yrkande, men jag har velat peka på de omständigheter som låg till grund för motionen. Det är möjligt att vi får återkomma vid ett senare tillfälle.